Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna I: 755 och II: 929 till den del som de behandlas här.

Herr talman! Jag vill i allt väsentligt instämma med den föregående talaren och yrka bifall till den reservation som är knuten till bankoutskottets utlåtande nr 32. Jag vill bara med några ord understryka en del av de synpunkter som har framkommit. Den mindre och medelstora företagsamheten här i landet utgör inte endast en stor del av arbetsmarknaden, utan är därtill en så viktig del av densamma att vi inte kan undvara den. Ehuru starka strukturförändringar och rationaliseringar sker inom näringslivet är det min fulla övertygelse att dessa mindre enheter i framtiden kommer att ha en betydelsefull uppgift inte minst som underleverantörer när det gäller tillverkning av vissa artiklar till de större företagen. Många värdefulla ting har framskapats i de mindre företagen som sedan kommit även de större till nytta och blivit oersättliga delar i den allmänna industriproduktionen. Varför det? Jo, det är så att den enskilda företagsamheten har en djup förankring bland människorna. Små företag startas ofta av mycket yrkesskickligt folk som väl har små ekonomiska resurser men besitter framåtanda och en vilja av stora mått. De önskar helst omsätta sina idéer i ett eget företag med den frihet detta innebär och den stimulans det i många avseenden ger. Så kommer kapitalfrågan in i bilden, och hur yrkesskicklig man än kan vara är det understundom svårt att skaffa fram det kapital som erfordras för vidareutveckling. Man har här pekat på att förr kunde företag av olika storlekar självfinansiera sig, och jag måste säga av egen erfarenhet att det var en mycket tillfredsställande och bra väg att gå. Nu är det i stort sett uteslutet på grund av statsmakternas olika åtgöranden för att förhindra detta, och det är att beklaga. En sak som är viktig i detta sammanhang, och den nämnde också herr Nordgren i sitt anförande, är utbildningen av de företagsledare det gäller på det ekonomiska och administrativa området. En ytterligare förbättring av sådana möjligheter bör ske. Vi vill i detta sammanhang gärna erkänna att statsmakterna under senare tid visserligen försökt förbättra kreditoch kapitalförsörjningen för de mindre företagen, men svårigheterna upptornar sig när det gäller att skaffa de säkerheter som måste till. Jag tror att den fria konkurrensen i hög grad befrämjas om man kan ge de små företagen en chans. Nu begär motionärerna en utredning som man i ett motionspar kallar en på vetenskaplig grund vilande juridisk och ekonomisk undersökning av denna fråga. Jag vill, herr talman, från folkpartiets sida stödja denna begäran, varför vi också har reserverat oss för en sådan utredning, och jag ber i anledning härav att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag ber för min del att få instämma i de synpunkter som anförts av de två föregående talarna i detta ärende, Dessutom vill jag anföra en del kompletterande synpunkter som speciellt tar sikte på de s.k. familjeföretagen eller fåmansbolagen. I bankoutskottets utlåtande är man, som tidigare påpekats av herr Nordgren, överens om en i sammanhanget utomordentligt viktig åsikt, nämligen att de mindre företagen fortfarande har stor betydelse för vårt näringsliv.

Uppkomsten av de många investmentbolagen under senare år och deras framgångsrika uppköpsverksamhet i fråga om expansiva familjeföretag med lovande framtidsutsikter är uppenbarligen ett bevis på att kapitalförsörj ningen inom de mindre företagen fungerar otillfredsställande. Detta är ett konstaterande som har upprepats gång på gång och med stigande eftertryck utan att situationen har förbättrats. Detta är också ganska naturligt. Ett missförhållande blir inte bättre bara därför att dess förekomst oupphörligt konstateras. Det erfordras naturligtvis att man analyserar bakgrunden till missförhållandet och söker komma underfund med dess grundläggande orsaker. Detta är just vad såväl motionärer som reservanter önskar med sitt krav på utredning av bl.a. kapitalförsörjningen för de mindre företagen, ett utredningskrav som tillstyrkts av de flesta remissinstanserna. Kapitalförsörjningen som <: sådan hänger intimt samman med företagens självförsörjningsförmåga. När nu på ett fåtal år denna förmåga mycket hastigt har minskat finns det skäl att ifrågasätta om den nuvarande svenska kapitalmarknaden över huvud taget kan anses vara — om uttrycket tillåtes — modern. Det förefaller som om kreditmarknaden inte längre är anpassad efter de behov som ett näringsliv, vilket arbetar efter andra strukturella förhållanden än tidigare, reser. Det måste under alla förhållanden finnas goda motiv för att grundligt utreda tre ekonomiska grundproblem som intimt berör företagens anpassningsförmåga och tillväxtmöjligheter. Dessa tre grundproblem rör sig om: för det första den lämpligaste fördelningen av kapitalmarknadens resurser på de olika sektorerna i samhället, för det andra vilka differentierade låneformer som står till buds för olika kreditbehov och för det tredje = självfinansieringens optimala möjligheter att utan rubbningar på andra områden åstadkomma starka och expanderande företag, varvid skillnaderna i fråga om självfinansiering mellan små och stora företag särskilt bör uppmärksammas. Utskottsmajoriteten avvisar utredningskravet främst med hänvisning till att de institutionella kreditmöjligheterna för mindre och medelstora företag under senare år kraftigt förbättrats. Man nämner i sammanhanget både AB Industrikredit och AB Företagskredit samt företagarföreningarna m.m. Men som flera remissinstanser, främst Svenska bankföreningen, ett flertal gånger konstaterat — vilket utskotts majoriteten för övrigt även själv gör — förbättras inte kreditmöjligheterna i nämnvärd mån i praktiken för de berörda företagargrupperna bara genom att flera kreditinstitut inrättas. Vad som är avgörande i fråga om kreditförsörjningen är hur snabbt man kan erhålla kredit och om man över huvud taget kan få någon. När de styrande anser sig böra sätta in starka kreditrestriktioner, som nu är fallet, för att med skärpt penningpolitik söka komma till rätta med en svår samhällsekonomisk situation är det självklart att alla företag, oavsett storleksordning, får ta följderna därav. Emellertid förhåller det sig så, att kreditåtstramande åtgärder alltid hårdast drabbar de mindre företagen, vilket för dem är dubbelt olyckligt emedan de i betydligt större utsträckning än storföretagen arbetar med främmande kapital. För närvarande är det som bekant utomordentligt svårt att driva upp nya krediter. Vad AB Industrikredit och dess tvillingföretag AB Företagskredit beträffar, tillkommer den negativa faktorn, att dessa företag är underbemannade i fråga om personal, varför det tar 3—4 månader och mera att få en ansökan behandlad — och för närvarande oftast avslagen. Det är för övrigt intressant att jämföra storleken av utlämnade lån från dessa i olika sammanhang så livligt åberopade företag t.ex. åren 1964 och 1965. År 1964 utlämnades från AB Industrikredit respektive AB Företagskredit 125,7 miljoner kronor och 16,5 miljoner kronor, medan år 1965 de utlämnade krediterna sjunkit till respektive 121,6 och 16,4 miljoner kronor. Det kan vara skäl att erinra om att regeringen, främst representerad av finansministern, i finansplanen för både 1965 och 1966 på det kraftigaste understrukit nödvändigheten av att industriens investeringar ökas för att vår fortsatta standardstegring inte skall komma i fara.

I varje fall får man nog vara litet skeptisk i fråga om de möjligheter till ökad kreditförsörjning, som de halvstatliga instituten AB Industrikredit och AB Företagskredit i nuläget kan bereda de mindre företagen. När det gäller familjeföretagen eller kanske, med ett mera adekvat uttryck, de s.k. fåmansbolagen framgår med all önskvärd tydlighet av det remissyttrande, som avgivits av Familjeföretagens förening, att dessa företag är utsatta för speciella belastningar i förhållande till t.ex. börsnoterade företag. I detta remissyttrande anförs exempel på bestämmelser med innebörd att fåmansbolag blir hårdare behandlade än andra. Sålunda pekas både på frågan om beskattning av utdelning på främmande aktier och på avdragsrätten vid inkomsttaxeringen för avsättning till egen stiftelse till företagsledarens pensionering. Vidare blir på grund av de förhållanden, under vilka fåmansbolagen arbetar, kraven på det arbetande kapitalet större i ett sådant företag än i andra, anonyma bolag. Familjeföretagens förening anför i anslutning till exemplifieringen av de speciella påla gor och belastningar som drabbar familjebolagen, att dessa belastningar icke har någon ekonomisk betydelse för statsverket och att de knappast har någon politisk betydelse, men de blir ofta de avgörande skälen för en familleföretagare, »när han slutligen ger upp — d.v.s. säljer sig till storkapita Jismen inom eller utom landet». Om alltför många familjeföretagare tvingas ge upp måste detta förhållande emellertid först få en psykologisk betydelse och sedan även en samhällsekonomisk, som måste betraktas som icke önskvärd. Det finns alla skäl för att i detta sammanhang citera bankinspektionens avslutningsvis framförda reflexioner över just dessa problem. Inspektionen erinrar om att »de fördelar, som existensen av ett stort antal små och medelstora företag anses innebära för vårt näringsliv, givetvis minskar i samma mån som företagen upphör som självständiga enheter. Från denna synpunkt är det i motionen II: 677 anmärkta förhållandet, att de mindre företagen i växande utsträckning inordnas i en allt hastigare fortgående koncernbildning, ägnat att inge betänkligheter.» Bankinspektionen är ingalunda ensam om denna uppfattning. Det är symptomatiskt att den främste företrädaren för ett av våra största finanshus, uppbyggt på familjeföretagets grund, i en tidningsdebatt om företagandets problem ordagrant yttrar: »Speciellt investmentbolagen, vilkas framgångar i att behärska företag i stort kan hänföras till vårt skattesystem, kan bli farliga företeelser, både psykologiskt för företagsamheten och faktiskt, vad beträffar maktkoncentrationen. Förslaget att deras aktier skall sakna rösträtt är värt en diskussion, men ändå viktigare är frågan om arvsskattens storlek och familjebolagens ställning.» Nu är det dock, herr talman, ingalunda så att jag som motionär vill påstå, att investmentbolagens verksamhet bara får negativa och icke önskvärda följder eller vill ifrågasätta att deras aktier skall fråntas rösträtten. Som jag nyss påpekat dras familjebolagen med särskilt besvärliga belastningar, belastringar som speciellt vid ett arvsfall kan medföra så stora påfrestningar, att det ställer sig utsiktslöst att driva företaget vidare som oberoende enhet. Så länge som vi måste dras med vår nuvarande företagsoch arvsbeskattning kan i ett sådant läge ett investmentbolag erbjuda ett betydelsefullt alternativ som kan trygga den fortsatta sysselsättningen vid företaget. Hur man än bedömer investmentsbolagens verksamhet torde det dock vara ostridigt att deras ökade antal och intensifierade uppköpsverksamhet är ett bevis på att de mindre och medelstora företagens kapitalförsörjning är otillräcklig och att sannolikt hela kapitalförsörjningsstrukturen är omodern. Flertalet remissinstanser har instämt i reservanternas krav på utredning om kapitalförsörjningen för de mindre och medelstora företagen, vilket måste betraktas som ett viktigt och angeläget samhällsekonomiskt problem. De flesta remissinstanserna har också vitsordat nödvändigheten av att kapitalanskaffning till familjeföretagen utreds, samtidigt som särskild uppmärksamhet ägnas åt sambandet mellan dessa företags kapitalförsörjning och investmentbolagens växande möjligheter att uppköpa expansiva fåmansbolag. Herr talman! Mot bakgrunden av vad som anförts i detta ärende anser jag, att de av såväl motionärer som reservanter framförda utredningskraven på de olika punkterna är utomordentligt väl motiverade, och vill därför yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Som reservanternas talesmän framhållit är det två motionspar som behandlas i bankoutskottets utlåtande nr 32. talförsörjningen för familjeföretagen och i dem begärs en utredning av hithörande ting. I högerns motion tas det upp en hel rad av reformförslag avseende de små och medelstora företagen i allmänhet, och högern begär en allsidig utredning av mångahanda frågor. Då motionsparens önskemål delvis är likartade har utskottet funnit lämpligt att behandla dem i ett sammanhang. Som de föregående talarna framhål Jit har utskottsmajoriteten starkt understrukit, att den i väsentliga delar instämmer i den grundläggande värderingen av de mindre företagens betydelse, och det är givet att så måste vara fallet. Vi har 90 000 företag av denna typ, vilka bereder sysselsättning åt en halv miljon människor. Detta är en stor del av vårt lands knappa tillgångar på kapital och arbetskraft, och siffrorna belyser vilken betydelse de mindre och medelstora företagen har för landets ekonomi. Alla är också eniga om att detta förhållande kommer att bestå, hur än utvecklingen till större enheter kan komma att gestalta sig på många områden. Det är en fördel för vårt land att ha ett differentierat näringsliv, och utskottsmajoriteten framhåller detta på följande sätt i sin skrivning: »För de stundom förekommande påståendena om bristande förståelse eller intresse från statsmakternas sida för småföretagens problem saknas också enligt utskottets uppfattning all grund. Vad som föranleder uttalanden i sådan riktning torde i själva verket ofta vara generellt verkande finanspolitiska och kreditpolitiska åtgärder, motiverade av en självklar strävan att åstadkomma stabilitet i samhällsekonomien.» Motionerna har varit föremål för en mycket omfattande remissbehandling. 22 svar har inkommit, varav ett fåtal har tillstyrkt motionärernas krav på en allsidig utredning. De flesta har avstyrkt. Jag vill erinra om att t.ex. Svensk industriförening helt allmänt avstyrker utredningsyrkandena därför att, som det heter, de mindre företagens struktur, andel i det totala produktionsvärdet och sysselsättningen, kreditbehov m.m. har analyserats och kartlagts av statliga utredningar under senare år. De mindre företagens betydelse får sålunda anses vara allmänt omvittnad och erkänd liksom också de åtgärder som är nödvändiga för att stärka och förbättra deras position. Föreningen anser därför att en utredning rörande förutsättningarna för utvecklingen av små och medelstora företag i landet inte är nödvändig. Och av de nio handelskamrar som yttrat sig över motionerna är det bara två som har tillstyrkt utredning rörande en del av de frågor som motionerna behandlar, medan sju har helt avvisat förslaget.

Utskottet har också behandlat en fråga med anknytning till motionerna, vilken har varit före vid detta års riksdag, nämligen frågan om reglerna för återlån ur allmänna pensionsfonden. Riksdagen har sålunda vid många tillfällen ägnat dessa problem stort intresse. Vidare har det begärts utredning rörande behovet av en förbättrad företagarutbildning. Jag vill också redovisa några remisssvar rörande detaljproblem som tagits upp i motionen II: 674. Där anser motionärerna att vi vet alldeles för litet om de mindre företagen. I sitt remisssvar ger också statistiska centralbyrån motionärerna rätt häri. Centralbyrån skriver att »i förhållande till den betydelse som de s.k. små och medelstora företagen har för vårt näringsliv den faktiska kunskapen om dessa företags betingelser och utveckling alltjämt är ganska begränsad.» Centralbyrån har emellertid påbörjat en utbyggnad av finansstatistiken, som beräknas efter hand väsentligen förbättra kunskapen om de mindre företagens finansieringsförhållanden. Denna utbyggnad av statistiken kommer att väl täcka de anspråk som motionärerna framfört om en ändamålsenlig anpassning av den officiella statistiken, och centralbyrån anser därför en utredning onödig. Motionärerna vill också ha en ny och för den mindre företagsamheten bättre anpassad företagsform än aktiebolag, vilken de tycker är alltför komplicerad och otymplig för denna företagsamhet. Härom säger statens institut för hantverk och industri liksom en handelskammare som har yttrat sig över den saken, att det inte behövs någon ny företagsform; en omarbetning av den nuvarande aktiebolagslagen i syfte att förenkla formerna för de mindre företagen är alldeles tillräcklig. Enligt första lagutskottets utlåtande nr 11 i år kommer dessa synpunkter att övervägas av den nu verksamma aktiebolagsutredningen. Så kommer jag till frågan om utbildningen av företagsledare. Herr Nordgren ansåg att vi egentligen inte har någon sådan utbildning. Jag vill därför påminna om vad skolöverstyrelsen har sagt om den förbättrade företagarutbildning som bedrives av näringslivsorganisationerna, nämligen följande: »Statsbidrag såsom för enskild yrkesskola ——— utgår till Sveriges hantverksoch industriorganisations föreläsningsverksamhet. Ämnen av det slag som nämns av motionärerna förekommer i denna verksamhet och ingenting hindrar, att antalet sådana föreläsningar ökar.» Statsbidrag utgår också enligt samma grunder till olika branschorganisationers yrkesskolor. Beträffande yrkesoch verkstadsskolorna framhåller skolöverstyrelsen att i de läroplaner för deltidskurser som ut arbetats ingår två kurser som kan vara av intresse i detta sammanhang, nämligen bokföring och kalkylation för erhållande av mästarbrevskompetens och repetitionskurs i detaljhandelsekonomi. Man har tagit hänsyn till önskemål från respektive näringslivsorganisationer när man gjort upp kursplanerna. »För en yrkesskola har nyligen utfärdats en läroplan för kurs i ledning av små och medelstora företag.» Det var väl vad man ville ha. Sammanfattningsvis anför överstyrelsen, att frågan om förbättrade utbildningsmöjligheter för företagare kommer att uppmärksammas vid förestående prövning av en rad viktiga vuxenutbildningsproblem, aktualiserade av bl.a. arbetsmarknadsutredningen, gymnasieutredningen och yrkesutbildningsutredningen. Någon ytterligare utredning beträffande de utbildningsspörsmål som behandlas i motionerna finner överstyrelsen inte påkallad. Statens institut för hantverk och industri tycker att det är bra, att motionärerna yrkat ökade anslag till dylik verksamhet, och säger att »institutet efter en mer än 25-årig tillvaro intager en central ställning vad beträffar fortbildningen inom hantverk och industri, särskilt den mindre och medelstora industrien». Det samarbetar härvid självfallet med yrkesoch branschförbund. Sådant samarbete förekommer i ett 40-tal fall, och man ämnar utvidga det till flera förbund. Under den tid institutet varit verksamt i statlig regi har dess verksamhet expanderat mycket starkt, särskilt under de senaste tio åren, då den kunnat utbyggas till ett flertal nya yrkesoch ämnesområden. Det har också ökat verksamheten i landsorten högst avsevärt. Kurserna i landsorten har också starkt ökat i antal. Under budgetåret 1964/65 anordnades sålunda icke mindre än 252 kurser i landsorten — med hjälp av filialkontor i Malmö, Luleå, Göteborg och Härnösand. En tämligen omfattande speciell företagsledarutbildning har under de senaste åren bedrivits av institutet. Detta har skett i samarbete med arbetsmarknadsstyrelsen, Svenska arbetsgivareföreningen, Sveriges hantverksoch industriorganisation samt berörda företagarföreningar och länsarbetsnämnder. I likhet med de samarbetande instanserna säger sig institutet vara av den uppfattningen att de här nämnda företagsledarkurserna täcker ett bestående behov och kan bedrivas permanent. Detta var alltså orsaken till att utskottet avstyrker yrkandena om en utökad utbildning av företagsledare. Vi har redan behovet täckt enligt remissinstansernas uttalanden. Utredningskravet rörande krediter har också ägnats betydande uppmärksamhet av remissinstanserna. Flera av dem framhåller att företagen har ökade kapitalbehov i kombination med minskad självfinansiering och att detta resulterat i ökat beroende av upplåning. Svenska bankföreningen säger härom, att de nyligen startade emissionsoch investmentbolagen är till hjälp i detta fall. Det torde enligt Bankföreningens mening finnas anledning förmoda att denna form av finansieringsverksamhet kommer att ytterligare utvecklas. Bankofullmäktige framhåller, att det är uppenbart att, även om nya former för kreditgivningen skapas eller om frågan om erforderliga säkerheter finner en godtagbar lösning, det ändå inte är säkert att krediter kommer att stå till förfogande i den utsträckning som företaget önskar. Ändrade regler för kreditgivningen ökar nämligen inte utan vidare utrymmet på kreditmarknaden. Med hänsyn till kravet på samhällsekonomisk balans måste en viss försiktighet i kreditgivningen ständigt iakttagas, och den försiktigheten måste vara utpräglad i det spänningsfyllda läge vi har just nu. »Trots den förda politiken har emellertid», uttalar bankofullmäktige, »kreditexpansionen fått en mycket stor omfattning. Om sålunda ännu i början av 1960-talet den totala nettoutlåningen per år för samtliga kreditinstitut rörde sig om 4 å 5 miljarder kronor, uppgick den år 1964 till över 9 miljarder och år 1965 till över 10 miljarder kronor. Åtstramningen har sålunda inte på något sätt lett till något s.k. kreditstopp. Att läget emellertid på många håll uppfattats så, synes inte kunna tolkas på annat sätt än att kreditanspråken växer så mycket starkare än möjligheterna att tillgodose dem». Vidare erinrar bankofullmäktige om att »de olika åtgärder, som kan vidtagas för att förbättra möjligheterna för t.ex. de mindre företagen att göra sig gällande i konkurrensen på kreditmarknaden, inte samtidigt kan få innebära, att takten i kreditexpansionen skulle öka. I det spända ekonomiska läge vi befunnit oss i under de senaste åren och som alltjämt råder, är det ofrånkomligt att en del låntagare, även om de t.ex. kan prestera goda säkerheter, måste finna sig i ett uppskov med tillgodoseendet av deras önskemål». Det är riktigt att detta kan medföra svåra och icke önskvärda konsekvenser i vissa fall. Bankofullmäktige framhåller emellertid, att en del åtgärder redan vidtagits när det gäller de mindre företagen: »Det må bl.a. erinras om, att affärsbankerna m.fl. kreditinstitut sedan den 1 juli 1965 har fått ökad rätt att lämna tidsbundna lån». Bankofullmäktige påpekar också att den nya lagen om företagsinteckning, som föreslagits träda i kraft den 1 januari 1967, kommer att betyda en breddning av omfånget av den egendom, som kan bli föremål för inteckning. De båda åtgärderna tillsammans synes innebära icke oväsentlig förbättring i de aktuella företagsgruppernas ställning på kreditmarknaden, menar bankofullmäktige, »och de önskemål som motionärerna i berörda hänseenden framställer synes därför kunna vara i betydande utsträckning tillgodosedda». Den tredje utredningsuppgift som nämns i motionerna I: 551 och II: 674 gäller frågan om vilka former av konkurrensbegränsning som föreligger till följd av statliga företags uppträdande och på grund av den allmänna ekonomiska politik som statsmakterna bedriver. Utskottet har vid sin prövning av motionärernas förslag i denna del — och utskottet stöder sig även därvidlag på remissutlåtanden — konstaterat att statsmakternas ekonomiska politik är inriktad på att främja en fri konkurrens inom näringslivet, inte på att förhindra sådan. I fråga om den statliga upphandlingen är det en klart uttalad grundprincip att upphandling skall ske uteslutande på grundval av en företagsekonomisk bedömning och utan avseende på leverantörens karaktär av privat eller offentligt, stort eller litet företag. Herr Nordgren nämnde att mönster och modeller, som ett svenskt företag utarbetat, ibland otillbörligen har utnyttjats. När mönsterskyddslagstiftningen genomförts — jag hoppas att vi snart får ta ställning till en proposition i det ärendet — kommer den att förhindra att sådant orättmätigt utnyttjande fortsätter. I de fall då konkurrensbegränsningar ändock bibehålls torde orsaken vara hänsynstaganden till särskilda befolkningsgrupper eller till ekonomiska << rationalitetsförhållanden, vilka ansetts böra väga tyngre än Önskemålet om helt fri konkurrens. Som exempel kan anföras jordbruket, fisket, transportverksamheten, postoch telekommunikationer. Sådan konkurrensbegränsning har inte varit till skada utan till skydd för ifrågavarande befolkningsgrupper. Utskottet avstyrker därför en utredning på detta område. Särskilt i motionen från centerpartihåll uttalas oro för koncentrationstendenser. Men jag vet att en annan ledamot av denna kammare kommer att ta upp detta och ett par återstående önskemål, som har framförts, till bemötande. Jag vill avslutningsvis yrka bifall till utskottets hemställan i bankoutskottets utlåtande nr 32.

Herr talman! Jag vill först understryka vad herr Sjönell framhöll beträffande svårigheterna att t.ex. från AB Industrikredit kunna erhålla krediter till de små och medelstora företagen. Det är nästan omöjligt att få sådana krediter t.o.m. i sammanhang, där lokaliseringspolitiken kommer in. Fru Lena Renström-Ingenäs har sjungit en vacker lovsång till de mindre företagens fromma, och det är ju riktigt att göra det i anslutning till den skrivning som bankoutskottet åstadkommit på denna punkt. Men hon sade något som förbryllar mig, nämligen att flertalet remissinstanser hade avstyrkt den föreslagna utredningen. På s. 31 i utskottets utlåtande heter det dock: »Flertalet remissinstanser = tillstyrker den föreslagna utredningen, varvid i vissa fall förordas att denna skall ske inom ramen för en allsidig utredning av de små och medelstora företagens kapitalförsörjning.» Det är bara Svenska bankföreningen som avstyrker förslaget. Fru Renström-Ingenäs var inne på utbildningsfrågorna, och jag skulle vilja påpeka att hon därvidlag gör ett misstag — vi kanske talar förbi varandra på denna punkt — när det gäller yrkeskurserna. De kurser, som företagarna kommer i åtnjutande av, är yrkeskurser, men vad vi har talat om i detta sammanhang är kurser för utbildning i företagsekonomi, affärsjuridik och dylikt. Man blir understundom när man talar med småföretagare om dessa saker på det klara med huru litet de är insatta i sådant, och det är kurser i dessa frågor vi vill ha.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

Herr talman! Jag framhöll i mitt anförande att det är svårt att undvika att den allmänna kreditåtstramningen medför besvärliga och icke önskvärda konsekvenser i en del fall.

Vi har emellertid haft denna fråga ute på remiss till instanser, som kunde anses ha stor kunnighet i dessa frågor. Vi visste också att de var mycket tungt belastade av arbete. När de lämnar sina remissvar är det väl ändå vår skyldighet att ta hänsyn till vad dessa innehåller. Utskottsmajoriteten stöder sig också på dem i sina avslagsyrkanden. Med hänsyn till att vi snart har hunnit till klockan 23.30 vill jag inte åter gå in på en närmare genomgång av dessa remissyttranden, men jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Även jag vill med tillfredsställelse notera fru Renström-Ingenäs” positiva hållning till och uppskattning av de mindre företagens betydelse inom näringslivet. Hon citerade en rad remissinstanser och drog den slutsats som här har påtalats, nämligen att majoriteten av remissinstanserna hade gått emot utredningen. Herr Berglund har emellertid redan citerat s. 31 i utskottsutlåtandet, där det anges att flertalet remissinstanser utom Svenska bankföreningen har tillstyrkt utredningen. Det vill jag liksom han understryka. Bland olika remissinstanser citerade fru Renström-Ingenäs också Svensk industriförening, men hon fullföljde inte citatet utan lämnade det ofullständigt. Industriföreningen har inte haft att yttra sig över bl.a. en så viktig fråga som kapitalförsörjningen till de mindre industriföretagen och har därför sagt — som hon nu citerat — att den anser att »någon utredning rörande förutsättningarna för utvecklingen av små och medelstora företag i landet icke i och för sig är nödvändig». Fru Renström-Ingenäs underlät emellertid att citera slutet av föreningens yttrande: »Om en utredning ändå anses nödvändig vill föreningen emellertid icke motsätta sig en dylik.» En utredning anses ju nödvändig av reservanterna, och jag har livligt velat tillstyrka deras önskemål. En remissinstans, herr talman, som måste anses vara mycket tungt vägande på grund av sin centrala ställning inom samhället och framför allt i detta sammanhang, är bankinspektionen. Den säger på följande sätt: »Bankinspektionen som av naturliga skäl har begränsat sin bedömning huvudsakligen till frågan om företagens kapitaloch kreditförsörjning vill framhålla att de mindre företagen uppenbarligen spelar en viktig roll för samhället och det ekonomiska livet och att det därför är av stor betydelse under vilka villkor de arbetar och utvecklas. Motionärerna har pekat på en rad viktiga problem som bör övervägas i detta sammanhang. Enligt inspektionens uppfattning har argumenten för en utredning av hela problemkomplexet vuxit i styrka.» Detta uttalande är — som vanligt i sådana här sammanhang — försiktigt hållet och formulerat på det sätt som officiella instanser brukar skriva. Men översatt till vanlig normalprosa måste det innebära, att bankinspektionen tillstyrker den av motionärer och reservanter begärda utredningen. Detta tycker jag är något mycket väsentligt, som här bör understrykas. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! Jag skall bara beröra ett par punkter i denna fråga. Detta i allmänna ordalag framförda krav på utredning innebär nog en överskattning av svenskt utredningsväsendes förmåga. Man yrkar en allsidig och samlad utredning rörande förutsättningarna för utveckling i vårt land av små och medelstora företag. Det är sålunda en mycket vittomfattande utredning man begär. Det är en arbetsuppgift som, herr talman, till stor del bör ligga på de många småföretagarorganisationer som vi redan har här i landet. Det bör vara deras arbetsuppgift att ständigt syssla med den stora uppgiften att skapa bättre förutsättningar för utvecklingen av mindre och medelstora företag.

En statlig utredning av denna fråga skulle innebära att några av de borgerliga riksdagsmännen i egenskap av företrädare för de många småföretagarorganisationerna tillsammans med några socialdemokratiska riksdagsmän med hjälp av ett kansli skulle fullgöra nämnda arbete. Det fattas inte folk inom småföretagarorganisationerna, det saknas inte ekonomiska och tekniska experter och inte heller erfarenheter direkt från detta slag av näringslivsproblem. Inte heller saknas pengar inom dessa organisationer. Det finns därför ingen anledning att flytta en arbetsuppgift, som närmast bör ligga hos dessa organisationer, över på en mycket vidlyftig, långsiktig och vagt definierad statlig utredning. De småföretagarorganisationer som redan finns bör åtminstone kunna förbereda en sådan utredning på ett mycket grundligare sätt än vad som varit möjligt att göra i motionerna. En av motionerna innehåller visserligen en mycket god översikt över hela fältet, och det visar sig alltså att man borde kunna gå vidare och utreda sina egna problem. Det handlar om arvsskatteproblem. Sådana kan vi inte behandla i en företagarutredning. Det handlar om kreditmarknadens problem och om bankernas rätt att använda investmentbolag. Sådana frågor kan inte heller behandlas i en utredning av detta slag. Man pekar på så många och så stora frågor, t.ex. skattefrågor m.m., att de täcker större delen av svensk ekonomisk politik. Så mycket ryms inte inom ramen för en utredning som skall syssla med småföretagens problem.

Men härtill kan vi väl återkomma, när det förberedande arbetet är avslutat. Får jag så ta upp några punkter beträffande de små företagens finansiering. Herr Nordgren säger att de små företagen bör erhålla vidgad återlånerätt från tredje AP-fonden. Den nuvarande återlåningen från tredje AP-fonden är uppe i 0,1 procent, och det är nästan ingenting, sade herr Nordgren. Ja, det är riktigt som herr Nordgren säger, men lika fullt är det inte hela sanningen. Jag har tagit fram siffrorna från det senaste årsskiftet. Dessa visar att från andra AP-fonden, till vilken 35600 miljoner kronor betalats in i avgifter, är 560 miljoner kronor, dvs. 10 procent, återlånade. Från tredje AP-fonden, till vilken 1950 miljoner kronor har betalats in i avgifter, är 1 miljon kronor återlånad. Det är dessa 0,1 procent som herr Nordgren talade om. Till detta bör läggas, att 476 miljoner har utbetalats av ATP-medel till dessa speciella institut, vilkas uppgift är att hjälpa de små och medelstora företagen med sådana krediter som det av olika skäl inte är så lätt att erhålla i bankerna. Dessa 476 miljoner kronor, som är »specialinriktade», har alltså till 100 procent kommit från ATP-medel. Det beloppet utgör 24 procent av tredje AP fondens kapital. Nu är det naturligtvis möjligt även för andra företag att låna av dessa pengar, men detta visar ändå att man vidtagit speciella åtgärder för att med ATP-medel hjälpa småföretagen och de medelstora företagen att få kapital. Till andra fonden har enligt yrkesskadestatistiken — det är den enda jag har tillgänglig — inbetalats avgifter för ungefär tre gånger fler anställda än till tredje fonden. Men ändå har tredje fondens företag fått möjlighet att vara med och låna av ett belopp som är nästan lika stort som andra fondens hela återlåning. Det finns alltså ingen anledning påstå, att man inte försökt hjälpa de små och medelstora företagen med ATP medel. Det har sedan ATP:s tillkomst vidtagits åtgärder, som är värda att nämnas vid sidan av återlånemöjligheterna och som ger tredje fondens företag vida större möjligheter till återlåning än vad bara tredje AP-fonden ger. Får jag till sist ta upp ytterligare en sak. Herr Berglund talade om hur svårt det var för de små företagen att skaffa kapital. Herr Sjönell, som tillhör samma mittenallians, talade däremot om att småföretagen är de företag som lånat mest pengar. Detta måste tyda på att även om det föreligger stora svårigheter för småföretagen att låna, så har de ändå lyckats låna relativt sett mer än de stora företagen, såvida vi nu kan utgå från att herr Sjönells uppgift är riktig, och det kan vi väl göra. Det måste då vara oriktigt att beskylla de stora företagen för att ha roffat åt sig kapitalet på de små företagens bekostnad.

Herr talman! Jag förstår inte varifrån herr Hagnell har fått att jag skulle ha påstått, att de små företagen lånat mest pengar. Jag återgav några siffror beträffande utlåningen från de två halvstatliga företagen AB Industrikredit och AB Företagskredit. Dessa siffror visade att utlåningen gått ned från år 1964 till år 1965. Detta kan väl inte tolkas så att småföretagen fått låna mest utan måste vara ett missförstånd.

Herr talman! Jag vill för herr Hagnell understryka att jag har sagt att de små företagen är mer beroende än de stora av främmande kapital och att detta betyder att de drabbas hårdare än de stora företagen av kreditåtstramningar. Jag kan inte finna något ologiskt i det uttalandet. En kreditåtstramning betyder stora svårigheter för de mindre företagen helt enkelt av den anledningen att de normalt är beroende av krediter, t.ex. från stora leverantörer. När en kreditåtstramning sätts in drar de större leverantörerna in sina krediter samtidigt som de mindre företagens kunder börjar dra långa krediter från sina leverantörer. De mindre företagen kommer alltså att klämmas mellan sköldarna från två håll: dels drar leverantörerna in krediterna, dels drar deras egna kunder längre krediter än tidigare.

Herr talman! Det är inte utan en viss tillfredsställelse som jag i dag inför kammaren presenterar ett enhälligt utlåtande från första lagutskottet i den omstridda frågan om barnaga. Genom en rad uppseendeväckande fall av barnmisshandel under de senaste åren har uppmärksamheten riktats på föräldrarnas rätt att tillgripa kroppsaga som tillrättavisande uppfostringsmedel. Vissa gärningar, som normalt skulle vara att bedöma som rättsstridiga och falla under brottsbalkens bestämmelser om t.ex. misshandel, kunde således anses som tillåtna när de förövades av föräldrar. Tyvärr har det alltid funnits föräldrar som anser att barn mår bra av ett kok stryk och tror att man kan piska dem till vett och lydnad. Vid tillkomsten år 1920 av lagen om barn i äktenskap inskrevs i vår lag första gången en rätt för föräldrar att tukta barnet på sätt med hänsyn till dess ålder och övriga omständigheter var nödigt. Det ansågs nämligen för barnets uppfostran vara nödvändigt med en befogenhet för vårdnadshavaren att vid behov tillgripa kroppslig aga. Tuktorätten hade gällt även tidigare men hade då varit så självklar att den inte hade ansetts böra lagfästas. Då förslaget om föräldrabalk förelades riksdagen 1949 överfördes aganderättsbestämmelsen dit, endast med den ändringen att ordet tuktan utbyttes mot tillrättavisande uppfostringsmedel. Det rådde delade meningar om denna fråga och jag hörde för min del till dem som redan då ansåg att misshandel av barn skulle bestraffas som annan misshandel och inte skulle kunna ursäktas genom någon bestämmelse i föräldrabalken. Även nuvarande statsrådet Ulla Lindström, som då var ledamot av första lagutskottet, kämpade för den uppfattningen som hon, vilket framgår av de åtgärder som vidtagits mot barnmisshandel, fortfarande ansluter sig till. Aganderättens förkämpar vann emellertid den gången och agan blev konserverad som ett godtagbart uppfostringsmedel, även om det uttalades att kroppsliga tillrättavisningar om möjligt borde undvikas och aga utövas endast inom snäva gränser. Uttryckt i realiteter innebar dock förslaget att barn inte fick åtnjuta samma skydd som strafflagstiftningens misshandelsparagrafer gav åt vuxna människor. Tiden ansågs inte mogen att avskaffa föräldrarnas rätt att slå sina barn även med överskridande av gränsen till misshandel. De gångna årens erfarenheter har också visat att den rätten har utövats mot många barn som utsatts för en förnedrande behandling i hemmen. Helt säkert är det ändå bara en liten procent av alla fallen som har kommit till allmän kännedom. Sedan 1949 har allmänheten allt mera kommit till insikt om hur förkastligt det är med våld som uppfostringsmedel ur såväl medicinsk som barnpsykologisk synpunkt. Det finns dock säkerligen alltjämt många föräldrar som slår sina barn och anser att det endast är till deras bästa och att de utövar normal aga. Det är av den anledningen man måste se så allvarligt på problemet och söka att i möjligaste mån komma till rätta med det lagstiftningsvägen. Det har varit glädjande att följa den debatt som förts i pressen och på andra håll under den senaste tiden, där man så gott som enhälligt uttryckt ogillande av den nuvarande aganderätten. Under behandlingen av detta ärende i första lagutskottet har debatten dominerats av en på alla håll förekommande önskan att komma till rätta med de missförhållanden som blottats genom de fall av barnmisshandel som kommit till allmän kännedom. Utskottet ger också uttryck för en annan uppfattning om kroppsagans rättsenlighet än den hittillsvarande. Utskottet säger sålunda att det framstår som otillfredsställande att sådan misshandel som i och för sig skulle bedömas som rättsstridig på grund av aganderätten skulle vara tillåten om den utövas mot barn. Endast brottsbalkens regler bör gälla vid bedömande av om kroppsaga skall anses rättsenlig, och det får inte i föräldrabalken finnas någon straffrihetsgrund för misshandel mot barn. Misshandel är misshandel och får inte kallas för aga. I den proposition som behandlas i utskottets utlåtande har justitieministern klart uttalat att han anser att kroppsaga är ett olämpligt uppfostringsmedel och att detta tydligare än vad som nu är fallet bör komma till uttryck i lagtexten. Han har dock inte velat gå så långt som till att helt utmönstra stadgandet om aganderätt i föräldrabalken utan föreslår i propositionen endast en viss förändring av den gamla lagtexten, så att den skulle lyda på det sättet att för barnets tillrättavisande inte fick användas andra uppfostringsmedel än sådana som var lämpliga med hänsyn till barnets ålder och övriga omständigheter. Den bakomliggande motiveringen har väl varit att vissa lindriga former av tillrättavisningar bör vara tillåtna utan risk för straff för misshandel. Utskottet delar helt den uppfattningen att vissa lindriga tillrättavisningar alltjämt skall vara tillåtna. Enligt utskottets mening faller dock sådana åtgärder utan några särskilda förbehåll utanför vad som i brottsbalken avses med misshandel. Utskottet har funnit att en viss omformulering av lagtexten är nödvändig för att det klart skall framgå att all misshandel av barn skall bestraffas enligt brottsbalken och att alltså den straffrihetsgrund som ligger i den nuvarande aganderätten blir helt utmönstrad. Jag har här särskilt nämnt misshandelsfallen, därför att de är de vanligast förekommande. Emellertid får enligt utskottets förslag aganderätten inte heller åberopas som straffrihetsgrund vid andra gärningar som är straffbara enligt brottsbalken. Detta stadgande i föräldrabalken bör enligt utskottet endast utsäga det som redan gäller för närvarande, nämligen att föräldrarna skall ha den uppsikt över barnet som är erforderlig med hänsyn till barnets ålder och övriga omständigheter. Genom en sådan förändring av paragrafen uppnås att fysiskt våld mot barn skall bedömas enligt brottsbalkens regler. Vi har dock velat påpeka att även om en del åtgärder är straffria enligt brottsbalken behöver de fördenskull inte vara lämpliga som uppfostringsmedel. Det har uttalats farhågor för att en ändrad lagstiftning i den riktning ut skottet nu har föreslagit kanske inte får någon omedelbar praktisk betydelse. Även om det inte går att på en dag utrota en så barbarisk sedvana som barnaga anser utskottet dock att det måste vara av stort värde på längre sikt med en lagstiftning som klargör gränsen mellan tillåtna och brottsliga handlingar. Vi är emellertid helt medvetna om att det också fordras andra åtgärder från samhällets sida för att komma till rätta med de svåra problem som barnmisshandel utgör. Utskottet förutsätter att det uppdrag som lämnats till medicinalstyrelsen att göra en undersökning av kända misshandelsfall för att skapa ett underlag för praktiska åtgärder på området kommer att utföras utan dröjsmål. Även socialstyrelsen har sin uppmärksamhet riktad på problemet hur barnmisshandel skall kunna förebyggas genom bl.a. upplysningsverksamhet. Jag vill sluta mitt anförande med att stryka under, att den lagändring som vi nu föreslår kan betraktas som en liten milstolpe på vår väg mot en humanare lagstiftning. Långt tidigare har man i lagen borttagit kroppsstraff på andra områden. Husaga och skolaga är borta sedan många år. Det enda man till sist haft kvar är tillåtelse att slå barn, och nu kommer även deras kroppsliga integritet att bli lagligen skyddad. Herr talman! Jag skall be att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Riksdagen får väl åtminstone i viss bemärkelse anses stå i samma förhållande till regeringen som föräldrar till barn. När en ledarskribent i en av huvudstadens tidningar för i går med oförställd glädje skrev, att första lagutskottet nu har gett justitieministern smisk på fingrarna, får jag väl som regeringsrepresentant uttala min tacksamhet över att denna aga har getts en så mild form. Men, herr talman — för att tala allvar i denna fråga — huvudsaken är ju hur man skall kunna skydda barn mot misshandel i hemmen. I den allmänna debatten har man i första hand pekat på möjligheterna till praktiska åtgärder av olika slag — t.ex. föräldrautbildning, upplysning och förstärkt psykologisk rådgivning vid barnavårdsnämnderna. Riksdagen har ju också, som utskottets ärade ordförande nämnde, förra året begärt en undersökning av de kända fallen av barnmisshandel för att det säkrare skall kunna bedömas vilka åtgärder som bör sättas in. Riksdagen ansåg då att det var tveksamt om omedelbara ändringar i lagstiftningen skulle kunna minska riskerna för nya fall av barnmisshandel. Propositionen utgår från ungefär samma värdering av betydelsen av ändrad lagstiftning på detta område, men det har bedömts vara möjligt att genom ändringar i föräldrabalken och barnavårdslagen stödja arbetet på åtgärder mot barnmisshandel. Ändringen i föräldrabalken avser att ytterligare markera den restriktiva inställningen till kroppsagan såsom uppfostringsmedel som statsmakterna har gett uttryck åt i tidigare lagstiftningsärenden. Eftersom det är de grova fallen av barnmisshandel som framför allt bör förhindras och som kanske är svårast att förhindra, har regeringen vidare bedömt det som angeläget att bringa dessa fall till myndigheternas kännedom. Förslaget till ändring i barnavårdslagen, vilket utskottet tillstyrker, avser att öka möjligheterna härvidlag. Från åtgärder att hindra sådana allvarliga fall av barnmisshandel är steget långt till att i lagen införa ett förbud mot aga, vilket ju har påyrkats på sina håll. Ett sådant förbud har jag inte ansett mig böra förorda. Inte heller utskottet har velat gå så långt. Däremot har utskottet gått in på vad som nu kan an ses gälla i fråga om rätten att meddela kroppsliga tillrättavisningar. Rättsläget är väl inte alldeles klart beträffande denna sak. Lagstiftaren har hittills överlämnat åt rättstillämpningen att i varje särskilt fall bedöma om vårdnadshavaren har överskridit sina befogenheter. Med den allt starkare opinion mot kroppsaga som har kommit till uttryck i den allmänna debatten är det för övrigt svårt att tänka sig något fall där kroppsaga, som i och för sig utgör rättsstridigt våld mot person, skulle godtas av domstolarna som ett lämpligt uppfostringsmedel. För min del har jag inte ansett mig böra uttala mig i denna rättstillämpningsfråga, men jag har å andra sidan gett ett bestämt uttryck åt tanken att våld i alla former mot barns person är olämpligt, och att kroppsaga är ett olämpligt uppfostringsmedel. Mot den bakgrunden har jag givetvis ingen erinran att göra mot utskottets förslag till omformulering av lagtexten, utan jag vill bara uttrycka min beundran för utskottets ärade ordförande, som i denna i onödan infekterade fråga har lyckats åstadkomma ett enhälligt utskottsutlåtande.

Herr talman! Med anledning av justitieministerns litet skämtsamma inledning, att riksdagen i detta ärende förhåller sig till regeringen som föräldrar till barn, vill jag säga att jag aldrig har känt mig som en mor för justitieministern och jag gör det inte heller i detta fall. Jag håller emellertid med statsrådet Kling om att frågan har blivit onödigt infekterad, och det är en av anledningarna till att jag finner mig böra säga några ord om utskottsutlåtandet, trots att det är enhälligt. Det är närmast den pressdiskussion som uppstått kring en motion av några högermän som gjort att ett klarläggande är på sin plats.

Om man jämför det uttalandet med den folkpartimotion där fru Gärde Widemar står som första namn, skall man finna att i denna motion anföres att sådana obetydliga åtgärder och lätta tillrättavisningar som normalt kan förekomma utan avsikt att åsamka barnet vare sig nämnvärd smärta eller skada, inte bör kriminaliseras. Om man ställer de båda citaten mot varandra, kan man konstatera att det råder full samstämmighet i uppfattningen. Även propositionen ger uttryck för samma mening. Det är kanske inte särskilt intressant att lyssna till en förklaring att vi alla har varit eniga, men jag tror ändå att det mot bakgrunden av den pressdebatt som förts är angeläget att klargöra att samtliga ledamöter i första lagutskottet har varit överens om att allting som kan rubriceras som barnmisshandel skall anses rättsstridigt.

Herr talman! Jag vill uttrycka min och som jag tror mångas tillfredsställelse över att frågan om barnmisshandel och agaförbud har tagits upp till behandling och att förslag till lagändring föreligger. Vi har i motionen II: 889 givit uttryck åt den uppfattningen att det här inte bara gäller påtagliga misshandelsfall varav döden följt. Tyvärr har sådana fall förekommit i chockerande utsträckning under senare år. Vi talar i vår motion om »tusenden tysta tragedier», då föräldrar av konservatism och okunnig het om verkningarna ofta på ett brutalt sätt under namn av aga utövar misshandel av försvarslösa barn. Trots fru Kristenssons försök nyss att förklara den motion som några högerledamöter väckt är resonemanget i den motionen om den kärleksfulla agan av försvarslösa barn enligt min mening ett cyniskt, reaktionärt resonemang, och jag anser att en sådan uppfattning förtjänar det kraftigaste fördömande. Den innebär också att vederbörande underkänner sig själv som lämplig att umgås med barn. Det förvånar mig att någon i vårt samhälle i dag skulle vilja vara med om att införa vad som kan betecknas som groteska medeltidsförhållanden. Låt mig, herr talman, som min tolkning av förslagen i propositionen och departementschefens uttalande anföra, att dessa i praktiken inte skulle innebära någon ändring alls. Man tar avstånd från misshandel av barn, men hävdar den ståndpunkten att inte varje form av kroppslig bestraffning skall vara förbjuden i lag. Samtidigt hoppas man på allmänhetens medverkan genom anmälan av sådan aga som är misshandel, d.v.s. aga som inte är lämplig med hänsyn till barnets ålder och övriga omständigheter. Därigenom skulle orimliga situationer skapas. Vem vill utsätta sig för risken att felbedöma vad som är lämpligt respektive olämpligt uppfostringsmedel med hänsyn till barnets ålder etc.? Naturligtvis finns det ur opinionsbildande synpunkt ett visst värde med den i verkligheten obetydliga justering i föräldrabalken som propositionen föreslår. Frågan blir ju kommenterad i press, radio — måhända även i TV — och kan kanske ge nyttiga tankeställare för åtskilliga. Men enligt min uppfattning har vi rätt att ställa litet större fordringar på lagändringar i det syfte det här gäller. Jag är till freds med att utskottet enhälligt betygsatt regeringspropositionen på sätt som skett. Jag måste emellertid ställa mig frågande till utskottets sätt att dra slutsatser, när man, även med åberopande av motion nr 889, inlägger den tolkningen i motionen att vi genom lagstiftning skulle vilja förklara även »obetydliga tillrättavisningar» som rättsstridiga. I propositionen talades det om att föräldrarna kan bli tvungna att övervinna visst motstånd från barnets sida för att förhindra att barnet skadar sig självt eller andra eller till äventyrs begår brott. Vi har i motion nr 889 bl.a. framhållit att det är riktigt att en förälder, vilken ser att eget eller annans barn är på väg under t.ex. nedfällda järnvägsbommar eller på en kaj vid en hamn utsätter sig för stora risker, tar ett resolut, kanske hårt grepp om barnets arm. Sådana tillrättavisningar uppfattas inte av någon som aga och har heller ingenting med aga att skaffa. Någon större svårighet att skilja mellan ett ingripande från en förälder i en sådan situation och aga i vedertagen mening torde inte finnas. Vi har därmed i vår motion velat ange att just liknande obetydliga tillrättavisningar inte har med begreppet aga att skaffa. I konsekvensens namn har vi velat få ett uttryckligt förbud mot kroppsaga för att därmed undanröja den eljest ohållbara situationen att man drar en gräns mellan »accepterad» aga och misshandel. Det förefaller mig något märkligt att utskottet ansett sig böra yrka avslag på vår motion, när man själv argumenterar i samma riktning. Men, herr talman, jag skall inte i detta sammanhang tillmäta denna inte alls ovanliga metod att ta ställning till väckta motioner alltför stor betydelse. Det väsentliga är att utskottets utlåtande underkänner regeringsförslaget i detta avseende, och jag anser att utskottsutlåtandet är ett framsteg. Till sist, herr talman, måste jag i sammanhanget ännu en gång understryka vad vi i vår motion tagit upp som ett viktigt moment, nämligen behovet av ökad föräldraupplysning. En sådan upplysning skulle säkert få den allra största betydelse för lösningen av detta problem, och jag hoppas att åtgärder på området inte låter vänta på sig. Med det anförda, herr talman, vill jag ansluta mig till utskottets enhälliga yrkande.

Herr talman! Bara ett par ord med anledning av vad fru Ryding sade. Det finns anledning att återigen erinra om att det i motionen inte står »kärleksfull aga» men väl »kärleksfull fostran», vilket är något annat. När fru Ryding sedan fördömer innehållet i högermotionen, är det svårt att förstå att fru Ryding ändå kan ansluta sig till utskottets utlåtande, där det just framhålles att det inte bör ifrågakomma att obetydliga tillrättavisningar förklaras rättsstridiga. Anledningen till att diskussionen blir en smula oklar tror jag är att söka i den omständigheten, att olika människor avser skilda ting med begreppet »aga». I sak tror jag att fru Ryding och högermotionärerna är helt ense.

Herr talman! I motion II: 888, likalydande med motion 1I:723, som jag burit fram yrkar vi motionärer på en ändring av departementschefens förslag om tillägg till 93 § barnavårdslagen. Ändringen överensstämmer med det förslag som socialstyrelsen framfört i sitt remissyttrande. Orden »erhållit kännedom om» borde enligt vårt förslag utbytas mot »ha välgrundad anledning antaga». Skälet för den föreslagna änd ringen är en önskan att så långt möjligt gardera sig mot risken för obefogade anmälningar, mot angiveri av icke önskvärd karaktär. Inte bara socialstyrelsen utan flera andra remissinstanser framhåller med skärpa den risk för obefogade anmälningar som föreligger. Man kan därför ifrågasätta om det över huvud taget är lämpligt med en i lagtext intagen rekommendation, riktad till allmänheten, om att anmäla fall av befarad misshandel i hemmet. Redan nu finns det ju enligt 93 8 barnavårdslagen skyldighet för vissa myndigheter och befattningshavare att anmäla fall av barnmisshandel till barnavårdsnämnden, och givetvis har var och en redan nu möjlighet att anmäla fall som han eller hon fått kännedom om. På grund av frågans mycket allvarliga karaktär — det kan ju gälla små barn som är värnlösa, och det kan gälla barnens liv — tycker jag ändå att det i princip föreligger skäl för en rekommendation om anmälan. Förutsättningen är dock att det finns absolut hållbara motiv för en sådan anmälan. Men om sådana föreligger kan det inte vara ens moraliskt riktigt att underlåta att anmäla ett fall exempelvis med motiveringen, att »detta angår inte mig» eller »det kan innebära obehag eller besvär att engagera sig». Utskottet har avvisat vårt förslag till ändring med motiveringen att förslaget inte ger större garanti för missbruk än den av departementschefen förordade lagtexten. Juridisk expertis har t.o.m. gjort gällande att departementschefens förslag till skrivning bättre skyddar mot missbruk än vårt ändringsförslag. Som lekman har jag litet svårt att förstå detta, men jag får väl böja mig för den juridiska sakkunskapen, som bl.a. är företrädd i utskottet. Jag avstår därför från att yrka bifall till motionerna. Det största intresset har riktats mot frågan om aga — ett ord som det tycks ha gått troll i. Eftersom vi i motionen tagit upp ett resonemang om agafrågan vill jag först ange vad vi menar med »lindrig aga» — ty det är just lindrig aga vi talat om i motionen. Det har ingenting att göra med uttrycket »att klå sina barn», ett uttryck som utskottets ärade ordförande använde i sitt inlägg nyss. Det har heller inte på minsta sätt någonting att göra med att misshandla barnen eller att bruka våld över huvud taget. Den form av lindrig aga, som vi anser att föräldrar skall ha full rätt att använda vid uppfostran av sina barn, innebär en tillrättavisning, som någon gång kan vara det lämpligaste sättet att tillrättaföra de flesta barn eller att skydda barnen för faror som de själva inte har möjlighet att förstå. Konkret menar vi med lindrig aga t.ex. att man ger sin lilla telning en liten klatsch där bak eller på fingrarna. Agan får självfallet inte på minsta sätt medföra någon skada. Föräldrarna själva är de enda som kan bedöma, om och när lindrig aga är nödvändig, och föräldrakärleken är den bästa garantien för att den används på ett förnuftigt sätt. Jag är tacksam för att utskottet enat sig om en linje, som i stort sett överensstämmer med vår uppfattning, och tagit avstånd från tanken att helt förbjuda aga. Det tycks för övrigt råda stor enighet i bedömningen av vad som skall avses med lindrig aga, även om man inte vill använda detta begrepp. Utskottets ärade ordförande har i sin motion givit klart uttryck för att föräldrar skall ha rätt att använda lindrig aga, såsom även fru Kristensson erinrade om. Jag fann när jag läste motionen att vi ligger mycket nära varandra i uppfattning. Tyvärr använde emellertid utskottets ärade ordförande i sitt anförande ord, som jag tyckte var ganska överdrivna och onödiga. Hon talade bl.a. om barbari och om att, såsom jag nyss nämnde, »slå barn». Vad vi motionärer varit särskilt angelägna om att framhålla är att man inte från samhällets sida skall sätta vanliga sunda och normala föräldrar under förmyndarskap i fråga om fostran av barnen. Om barn i olika sammanhang bär sig litet illa åt, är det ändå i första hand föräldrarna som får ta ansvaret för och skulden till detta och som dessutom ofta klandras för att de varit för släpphänta mot barnen.

Om en mor ger sin lilla flicka eller pojke en smäll på fingrarna för att lära henne eller honom att låta bli att dra ner bordduken med dyrgriparna på, att ta tändsticksasken eller att plåga familjens marsvin eller huskatt, skall hon inte behöva känna sig som lagbrytare. Hon skall heller inte riskera att grannfrun, som hon kanske inte kommer riktigt överens med, skall springa till barnavårdsnämnden och anmäla att hon genom fönstret sett modern klatscha till sitt barn. Det är på detta sätt som vi motionärer — och jag tror jag ser frågan på samma sätt som mina medmotionärer — bedömer detta spörsmål. Jag menar att denna bedömning kan rymmas i den lagtext och den skrivning som utskottet har enats om. Jag har därför, herr talman, inget annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag måste först säga några ord till herr Hedin och fru Kristensson. Jag tror att det hade varit lyckligt, om denna motion om kärleksfull aga — förlåt, kärleksfull uppfost ran — hade stannat kvar i det barmhärtighetens mörker som den aldrig bort få lämna. Det är väl ändå så, fru Kristensson, att agan, om den skall vara ett led i en kärleksfull uppfostran, i sig själv måste vara kärleksfull. Jag förstår inte hur man kan komma ifrån detta. Vidare tror jag att herr Hedin något blandar ihop begreppen. Det är så, herr Hedin, att misshandel faktiskt är en fixerad lagteknisk beteckning. I denna beteckning har ända tills i dag ingått ett begrepp, som kallas aga, och som har varit en form av rättsenlig misshandel. Om herr Hedin tar avstånd från misshandel, måste han också ta avstånd från aga. Herr Hedins resonemang går emellertid inte riktigt väl ihop; om han vore ärlig, skulle han yrka avslag på utskottets hemställan. Det skall inte behöva sägas mycket mer om denna fråga, eftersom utskottet till sist lyckades lotsa sig fram till en sakligt sett mycket lycklig lösning. Men då det även i debatten här i kväll har visat sig råda en viss förvirring och då den allmänna opinionen och pressen har tagit mycket livlig del i diskussionen, bör jag kanske säga några ord om vad det beslut som — hoppas jag — kommer att fattas om en stund verkligen innebär och vad utskottet har menat. Man har kunnat läsa rubriker om agan i tidningarna under de senaste dagarna. »Agan bort» står det i en tidning och i en annan »Agan stannar kvar». Hur ligger det egentligen till? Enligt min mening kommer agan att försvinna, om vi bifaller utskottets hemställan. Ingen vet riktigt, hur begreppet aga skall fixeras. Som jag ser det — och som jag skrev i min motion i januari månad — är agan en parentes inom ett i övrigt rättsstridigt område av misshandel, och den har varit rättsenlig just därför att handlingen begåtts av föräldrar mot barn. Agan är alltså en form av misshandel som samhället har accepterat därför att just dessa båda parter har varit inblandade. Handlingar som annars skulle ha kriminaliserats har inte ansetts straffbara i detta sammanhang. Detta förhållande kommer att upphöra, om utskottets hemställan går igenom. Då är agan borta. Jag instämmer med Marianne Höök, som i Svenska Dagblade:i för en tid sedan skrev: »Lyft ut ordet aga ur språkbruket. Kalla våld för våld så klarnar tankarna.» Precis så förhåller det sig. Dagens Nyheter gjorde i går en mycket klarläggande analys av detta problem och gav som redan sagts här justitieministern smisk på fingrarna, men det blev ju artikeln i och för sig inte sämre av. Ett accepterande av utskottsutlåtandet innebär att barn får samma rättsskydd som vuxna och det måste vara ett mycket elementärt krav. Jag är alldeles övertygad, herr talman, om att den som vuxit upp i en miljö som kännetecknas av frihet från fruktan inte behöver frukta friheten. Snarare förhåller det sig så att den som vuxit upp i ofrihet missbrukar friheten när den så småningom inställer sig. Ett riksdagsbeslut nu kan i bästa fall — i synnerhet om det kompletteras med en vettig upplysningsverksamhet — radikalt bidra till att förbättra atmosfären i många svenska hem till båtnad för både barnen, föräldrarna och samhället. Det är, herr talman, någonting som vi har stor anledning att vara glada åt.

Herr talman! Jag skulle i likhet med fru Kristensson kunna säga att det förefaller egendomligt att en fråga som denna, i vilken det föreligger ett enhälligt utskottsutlåtande, manar fram en så pass livlig debatt. Emellertid beror det väl på att vi alla har en känsla av att detta är en så oerhört viktig fråga att det kan finnas skäl för riks dagen att inte bara avfärda den med att klubba ett enhälligt utlåtande utan någon som helst debatt i saken. När man har lyssnat till debatten får man det intrycket att talarna, även om de försöker redovisa nyanser i åsikterna, ändå i grunden är oerhört eniga om vad saken gäller. Det bör väl också understrykas att enigheten är fullständig mellan å ena sidan justitieministern och å andra sidan första lagutskottet. Orsaken till att denna fråga har blivit så livligt uppmärksammad är att pressen har visat den ett osedvanligt intresse alltsedan herr Sjöholm väckte sin motion vid riksdagens början och regeringens proposition om en ändring av den s.k. agaparagrafen aviserades. Det kan ju hända att tidningspolemiken också har givit det oriktiga intrycket, att det skulle föreligga skiljaktighet i grundinställningen. Här förelåg ju två olika förslag till text av den omstridda paragrafen, dels propositionens och dels folkpartimotionens. Jag måste erkänna att jag av de båda förslagen utan tvekan skulle ha föredragit propositionens, ty med den motivering som justitieministern där anfört och där han så bestämt uttalat, att varje form av kroppslig tillrättavisning är ett olämpligt uppfostringsmedel, har ju också detta klargjorts för föräldrarna. Den andra formuleringen, att föräldrarna skulle ha skyldighet att se till barnets bästa, kan däremot misstolkas av personer vilka — som fru Gärde Widemar så riktigt uttryckte det — fortfarande har den inställningen att, när de slår sina barn, är detta till barnens bästa. Nu har man emellertid lyckats finna en annan formulering av paragrafen, som anses. vara ett tillfredsställande uttryck för vår gemensamma uppfattning i frågan. Jag har ingenting att invända mot den formuleringen heller. Det är alldeles riktigt att den i själva verket inte innebär något annat än att det klart sägs ifrån att sådana gärningar, som begås mot vuxna människor och som faller under brottsbalkens bestämmelser om misshandel, inte får utövas av föräldrar mot barn under förebärande av att de innebär ett upprätthållande av föräldramyndigheten. Däremot har varken utskottet eller justitieministern klart velat uttala sig för ett förbud mot aga. Detta är ganska förståeligt, eftersom man ännu inte funnit någon riktig definition av vad som är aga. Till en början kanske vi kan utmönstra begreppet den kärleksfulla agan då detta uttryck inte har använts i denna församling, utan helt får stå för den press som har myntat det. Eljest varierar uppfattningarna. Fru Ryding anser att sådana våldshandlingar som syftar till att skydda ett barn från att skada sig självt inte är aga. Det kan vi hålla med om. Men om en mamma eller pappa i litet hastigt mod luggar sitt barn eller tar det i armen och ruskar det, är det aga som inte bör kriminaliseras. Herr Sjöholm, som ville ha ett kategoriskt förbud mot aga, har nu tydligen kommit till uppfattningen att aga är liktydigt med misshandel i brottsbalkens mening och att alltså annan kroppslig bestraffning, som inte kan rubriceras som misshandel, underförstått fortfarande skall kunna godtas. Jag tycker dock att det riktiga är att — som utskottet gjort — klart säga ifrån att, även om innebörden i den föreslagna lagparagrafen är att barn inte får misshandlas, så har inte därmed gjorts gällande att andra olämpliga uppfostringsmetoder skall vara godkända bara därför att de inte faller under brottsbalkens bestämmelser. Just en sådan förklaring bör nog medfölja som ett slags bruksanvisning till den föreslagna texten. Vi skall också ha klart för oss att vi med denna lagändring ingalunda når det som ändå är huvudsyftet, nämligen att komma åt de beklagliga fall av barnmisshandel, som på senare tid så ofta och med rätta har upprört oss. Vi får nog använda flera utvägar för att göra detta. Ett litet steg i en sådan riktning är den skärpning som förordats av 93 8 hbarnavårdslagen, eftersom man därigenom inpräntar hos allmänheten att alla har ett gemensamt ansvar att efter bästa förmåga försöka hindra barnmisshandel. Herr talman! Jag har inte något annat yrkande än bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Det kan kanske ha ett visst intresse för kammarens ledamöter att höra, hur man löst agaproblemet i med Sverige likvärdiga stater. En redovisning härav skulle klart ge vid handen, att agarätten i ett flertal länder är lagligen erkänd, samtidigt som det finns stadganden om straff för missbandel. Den närmare avgränsningen av de tillåtna handlingarna är i regel överlämnad åt rättspraxis. Så är fallet i Danmark, Finland, Norge, Frankrike och England. På grund av den sena timmen skall jag dock inte lämna någon närmare redovisning av dessa förhållanden. Men jämför man lagstiftningen i dessa länder med den lag som här föreslås, kan jag inte förstå annat än att utskottet skiljt sig från sin uppgift på ett mycket tillfredsställande sätt. Det är inte lätt att vara alla till lags, och en kompromiss är visst inte alltid den bästa lösningen. Men i detta fall har, tycker jag, ett ihärdigt arbete av utskottets presidium och sekretariat gett ett mycket gott resultat. Någon barnmisshandel i skydd av lag blir hädanefter icke möjlig. Det är hemskt när vuxna människor slåss, men när skyddsoch värnlösa barn blir utsatta för misshandel finns inga ord starka nog för att uttrycka den avsky man känner. De sex fall av barnmisshandel med dödlig utgång som gått genom pressen har tvingat oss till en skärpning av lagen. Det är horribelt att människor under åberopande av rätten till aga har kunnat ge sig på små barn för att på det sättet kanske få utlopp för egna inneboende aggressioner. Som regel är det barn under tre, fyra års ålder som utsätts för misshandel, och de har ju inga möjligheter att kontakta någon utanför hemmet. Jag anser att det förslag som nu föreligger är ett steg i rätt riktning. Misshandel i varje form är fördömlig. Utskottets sätt att lösa med huvudfrågan sammanhängande delproblem finner jag acceptabelt. Det är inte möjligt att kriminalisera all form av kroppslig tillrättavisning. Åtgärder som går ut på att skydda barnet för faror av olika slag kan givetvis inte betraktas som misshandel i lagens mening, även om därvid skulle förekomma ett visst fysiskt våld. Vid en sådan intressekollision är ju syftet ett helt annat än att skada barnet, och fysiskt våld av detta slag faller därför utanför ramen för misshandel. Den form av uppfostran som i sig upptar stryk som medel är mossbelupen, och det är ingen dag för tidigt att det klart sägs ifrån att våld eller misshandel icke har lagligt skydd. Det är vad som kommer att ske i och med att denna lag antas. Det får inte finnas någon lagstadgad rätt att slå barn under åberopande av begreppet aga. Jag anser att första lagutskottet skiljt sig från detta ärende på ett sätt som väl kan accepteras av alla. Som tiden nu var långt framskriden beslöt kammaren på förslag av herr förste vice talmannen att uppskjuta behandlingen av återstående på föredragningslistan upptagna ärenden till morgondagens sammanträde.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

Jag hade ställt en fråga om huruvida statsrådet delar min uppfattning, att svenska medborgare i USA försatts i ett försämrat i stället för som var avsett ett förbättrat läge i skattehänseende genom den nya lydelsen av artikel XII i dubbelbeskattningsavtalet. Jag förmo dar att det inte går att svara annat än ja på den frågan. Jag hade också frågat, om statsrådet i så fall ville medverka till åtgärder som förhindrar för svensk forskning negativa följder av detta förhållande. Som jag nyss sade har jag läst in en positiv vilja att lösa den frågan. Jag antar att detta också är anledningen till att det kommer en proposition som skall lösa sådana internationella skattefrågor. Jag förutsätter alltså att statsrådet skulle vilja svara ett direkt ja på den frågan. Propositionens innehåll är tyvärr ännu inte känt, men jag har hört någonting om vad den kommer att innehålla. Den kan emellertid inte åstadkomma någon ändring i det dubbelbeskattningsavtal som vi redan har med USA och den löser inte skattefrågan mellan de båda länderna för de två första åren. Det skulle enligt mitt förmenande betyda att de forskare, som har för avsikt att stanna ute mer än ett år, under de två första åren varken kommer att få betala skatt till USA eller Sverige. Jag höll på att säga att detta nästan är litet för bra. Men jag har ingenting däremot, om det bara inte blir en gränsdragning som slår olyckligt gentemot de forskare, som har för avsikt att stanna ute under kortare tid. Den som stannar i USA t.ex. 13 månader behöver under den tiden inte betala någon som helst skatt vare sig till USA eller till Sverige, medan däremot den som stannar elva månader blir föremål för beskattning i vanlig ordning i Sverige. Jag tycker nog inte att det är särskilt tillfredsställande om problemet blir löst på det sättet. När finansministern i allt väsentligt instämmer i vad bevillningsutskottet har skrivit i sitt betänkande nr 32 innebär det naturligtvis också att han, som utskottet uttalat, vill ha till stånd en så generös prövning som möjligt av dessa frågor, och det inkluderar, som också sägs i interpellationssvaret, att man skall ta hänsyn till dollarns lägre köpkraft. Det tycker jag är mycket värdefullt. Men vad som inte har kommit fram vare sig i bevillningsutskottets betänkande eller i interpellationssvaret i dag är den hänsyn som enligt min mening också rimligen bör tas till de särskilda kostnaderna för familjen. Där har vi det åberopade förhandsbeskedet och inställningen från regeringsrättens sida som är klart negativ på den punkten. Det betyder att man inte kan ta den hänsyn till familjens resekostnader och levnadskostnader som man tidigare hade räknat med. Såvitt jag förstår har riksskattenämnden, när man gör den utredning vi nu väntar på inte några möjligheter att gå ifrån den lagtext vi har. Allra minst kan man göra det efter de uttalanden som gjorts från regeringsrättens sida. Enligt min mening är det inte naturligt att man vid bortovaro nästan ett helt år skall lämna familj — man eller hustru och barn — hemma. Forskarna har ställt frågan vad det egentligen är för dubbelmoral som finns hos de lagstiftande på den punkten, och jag tycker att den frågan är berättigad. Det är orimligt att utgå ifrån att man, när man är bortrest under så lång tid, inte skall beredas några praktiska möjligheter att ta med familjerna när man så önskar. Denna fråga kan inte lösas t.ex. med mycket generösa schablonavdrag, därför att det betyder i så fall att det blir en stor överkompensation för de ogifta och en motsvarande underkompensation för dem som har familjer, vilket inte heller är tillfredsställande. Om det kunde göras något uttalande som ger riksskattenämnden en möjlighet att ta sådana hänsyn trots regeringsrättens inställning skulle det vara mycket värdefullt, men jag förutsätter att finansministern av formella skäl inte har möjlighet att göra ett sådant uttalande i dag. Syftet med den ändring i avtalet som infördes 1963 var helt klart: den gick ut på att man skulle underlätta de kulturella förbindelserna med i detta fall USA. Här kommer det onekligen — med den tillämpning som tydligen efter dagens ståndpunkt kommer att bli den giltiga — att bli ett väsentligt underlättande för de unga forskare som kan vara ute en lång tid. Men det blir inte något underlättande för de här i landet mera stabiliserade vetenskapsmän som har svårigheter att lämna landet för en längre tid, och enligt mitt förmenande är även kulturutbytet för deras del av mycket stor betydelse. Jag vill för det första, om jag skall göra en sammanfattning, säga att ettårsgränsen bör inte få fungera som en tröskel med markerat skild behandling av dem som befinner sig på ömse sidor om den tröskeln. För det andra måste avdragsrätten för dem som är ute högst ett år lösas på ett sätt som möjliggör även för forskare med familjer att resa. Om det inte löses får man det resultat man minst av allt har önskat med de ändringar som är gjorda i avtalet. I stället för att det kulturella utbytet underlättas kommer det att försvåras. Jag fick häromdagen en uppgift om att sex medicinska forskare med dubbelbeskattningsavtalets tillämpning som skäl hade velat flytta till USA. Det är just vad som kan bli effekten av dessa regler: man tar ut emigrantvisum och kommer på det sättet ifrån svårigheterna under den första korta tiden. En sådan utveckling kan man inte bara kallt inregistrera utan man måste göra något åt den. Jag vill till sist fråga, om finansministern är beredd att vidta åtgärder som eliminerar att skattefaktorn på något sätt blir en minusfaktor för våra betydelsefulla forskningsresurser?

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Jag ställde min interpellation redan på vårsessionens första dag. Svaret har således dröjt — det förefaller som om regeringen har för vana att samla interpellationer på hög till den hetsigaste tiden under riksdagen. Jag skall emellertid inte klandra finansministern för dröjsmålet. Finansministern har i detta fall haft ett gott skäl att vänta med svaret. Jag levde i den tron att finansministern med hänsyn till att frågan hade behandlats i bevillningsutskottet helt och hållet skulle avstå från att besvara interpellationen. Jag är tacksam för att finansministern trots allt har gjort det och därvid också kommit med en positiv nyhet. Finansministern säger i svaret att det av - bevillningsutskottets betänkande »framgår att det finns anledning anta, att avdragsyrkandena kommer att prövas generöst». Bevillningsutskottet sade i sitt betänkande att enligt vad det erfarit är »frågan om svenska forskares avdrag för fördyrade levnadskostnader i USA för närvarande» — det var alltså för något mer än en månad sedan — »föremål för utredning inom riksskattenämnden. Nämnden kan redan i vår väntas utfärda anvisningar i ämnet.» Jag vet inte var gränsen går mellan vår och sommar men anvisningarna är i varje fall inte färdiga ännu. De kommer så småningom och vi få hoppas att de är liberala. Bevillningsutskottet förutsatte nämligen att forskarna därvid kommer att tillerkännas så liberala avdrag att syftet med avdragsbestämmelserna, d.v.s. att underlätta de kulturella förbindelserna mellan Sverige och USA, tillgodoses. Hur liberala kommer avdragsreglerna då att bli? Finansministern erinrar om att såväl regeringsrätten som riksskattenämnden anser att man vid beräkningen av den avdragsgilla ökningen i vederbörandes levnadskostnader skall beakta att dollarn representerar ett lägre köpkraftsvärde i USA än som motsvaras av gällande valutakurs. Men beträffande avdragsrätt för medföljande familjemedlemmar, vilken fråga fru Nettelbrandt utförligt berörde, var meningarna delade. Riksskattenämnden ansåg att vederbörande forskare var berättigad till avdrag för både resekostnader och ökade levnadskostnader på grund av vistelsen i USA även för medföljande familjemedlemmar. Om jag är riktigt underrättad kunde eller ville emellertid riksskattenämnden inte precisera avdragens storlek. Förhandsbeskedet gällde en person som skulle ha tjänst som » visiting lecturer» under elva månader. Jag känner till några fall där forskarna har två, tre och fyra barn. Det är väsentligt att de medges avdrag för medföljande familjemedlemmar. Jag delar helt fru Nettelbrandts uppfattning, att det inte är rimligt att en person som reser ut som »visiting professor» eller »lecturer» skall lämna familjemedlemmarna hemma vare sig under ett halvt, ett eller två år. Det märkliga är emellertid att regeringsrätten hade en helt annan mening än riksskattenämnden. Regeringsrätten ansåg att man inte kunde medge avdrag för familjemedlemmarna. Det betyder att riksskattenämnden såsom bestämmelserna nu är utformade inte kan vara så liberal som den ursprungligen hade tänkt sig. Enligt den aviserade nya propositionen om vissa internationella skattefrågor skulle inkomst av anställning utomlands som varar över ett år i regel inte beskattas i Sverige, även om vederbörande anses bosatt här. Jag trodde att de i så fall eventuellt skulle bli beskattade i det andra landet. Men enligt den upplysning som vi just erhållit skulle de bli helt skattefria. Det är naturligtvis inte lätt att uttala sig om bestämmelserna i den proposition som vi ännu inte har sett i tryck och som riksdagen alltså ännu mindre har haft tillfälle att ta ställning till. Finansministern säger nu att för kortare anställning är enligt hans mening gällande avdragsregler till fyllest; men kan det inte då uppstå sådana tröskeleffekter som föranleder dem att stanna mer än ett år? Om det skulle bli mindre gynnsamma regler om de stannar t.ex. 350 dagar än om de stannar litet mer än ett år, måste det vara frestande att förlänga vistelsen i USA ytterligare en månad för att på det sättet undgå en dras tisk skatteeffekt. Om reglerna inte är tillräckligt generösa, riskerar vi, att många svenska forskare kommer att avstå från att åtaga sig uppdrag i USA eller att de eventuellt söker andra utvägar som är ännu mindre tillfredsställande. Det kan ju inte vara ett svenskt intresse att främja en sådan utveckling. Det är också väsentligt att de som får forskningsoch undervisningstjänster i USA kan få klara besked på förhand om hur och var de kommer att beskattas och om de avdrag för fördyrade levnadskostnader som de kan erhålla. För närvarande råder det stor oklarhet på den punkten. Det är högst angeläget, att man klarar ut detta, så att de kan få besked.